Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Den personal som har slitit i sjukvården och omsorgen under både våren, sommaren och hösten står nu inför ännu större utmaningar de kommande veckorna. Sannolikt kommer många av dem som redan har gjort ett tufft jobb att få slita ännu mer under jul och nyårshelgerna. Det var ett av skälen till att ett av de många förslag som Moderaterna lade fram i våras var ett coronatillägg, för vi tyckte att personalen borde ha kompenserats ekonomiskt. Men mer om det sedan. Redan före krisen tog Moderaterna, tillsammans med Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, fram en extra ändringsbudget. I det läget tillsköt vi 7 1⁄2 miljard extra därför att vi ansåg att både äldreomsorgen och sjukvården var underfinansierade i den budget som regeringen och samarbetspartierna lagt fram. Detta fick vi igenom, och vi kunde börja resursförstärka både sjukvården och äldreomsorgen redan i början av året. Sedan har vi moderater, fru talman, under hela krisen pressat på för ytterligare resurser till hälso och sjukvården, till skyddsutrustning och till coronatillägg till personalen. Vi har pressat på för mer pengar för att man ska klara av sina verksamheter. Jag talar gärna med ministern om dessa frågor, men den fråga som jag ställde till ministern handlade om ett väldigt specifikt område. Jag tänker återkomma till det i stället och hoppas att ministern kanske har ett svar där. Det gäller de uteblivna intäkterna för de sjukvårdsregioner som har ansvar för regionsjukvård, mer specifikt de mindre sjukvårdsregionerna med detta ansvar. De större hade mer resurser att fördela ut när krisen slog till. Den som lyssnar behöver förstå hur sjukvården i Sverige är både organiserad och finansierad. Regionsjukvården ska finnas där när vi behöver mer specialiserad vård, som kanske inte kan ges på det egna länssjukhuset eller länsdelssjukhuset. Jag är från Norrland och bor i Umeå. Där finns Norrlands universitetssjukhus, dit patienter kommer dagligen. De kommer med ambulansflyg, ambulanshelikopter eller olika typer av landtransporter till regionsjukhuset och får fantastiskt bra sjukvård. Den är högt specialiserad och den bästa man kan tänkas få. Men rent formellt är det Västerbottens sjukvårdsregion som säljer denna sjukvård till sjukvårdsregionerna, primärt i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland, förutom till de patienter som finns i det egna länet. I samband med pandemin har det kommit färre patienter till hälso och sjukvården totalt sett. Man har sökt sig mindre till sjukvård. Det som har hänt med de små regioner som har ansvar för regionsjukvården är att de står med kostnaden för alla hjärtspecialister, alla cancerspecialister och alla som ska vara bäst så att det, när ministern, talmannen eller jag blir svårt sjuk, ska finnas ett led till dit vi kan komma för att få hjälp. Min fråga är: Är det rimligt att skattebetalarna i ett av de fyra Norrlandslänen ska stå för hela kostnaden? Borde inte regeringen och staten, i det här fallet, skjuta till resurser så att det inte blir ett läns eller en sjukvårdsregions skattebetalare som får stå för alla kostnader?

Fru talman! Före 2014 tillfördes det omfattande resurstillskott till svensk sjukvård och svensk äldreomsorg. Under alliansregeringens åtta år ökade resurserna till den svenska välfärden mycket och snabbt. Även därefter har resurstillskotten fortsatt att öka. Jag säger ingenting om det, om vi ska blicka tillbaka. Det jag konstaterade var att i början av 2020 konstaterade Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att den budget som regeringen lagt fram för sjukvård och äldreomsorg inte var tillräckligt väl tilltagen. Det var innan pandemin hade slagit till. Vi i denna kammare tillförde dessa välfärdsområden ungefär 7 1⁄2 miljard kronor. Min fråga handlar, som jag försökte beskriva, specifikt om en del av kostnadsersättningen där de mindre sjukvårdsregionerna med ansvar för regionsjukvården drabbas. I takt med att mindre sjukvård har efterfrågats har också mindre regionsjukvård efterfrågats. Det handlar om hur sjukvården i dag är organiserad. Vi kan ha olika uppfattning om hur sjukvården borde organiseras, om det ska vara större regioner, mindre regioner eller bara statens ansvar. Där har olika partier olika ingångar. Jag kan konstatera hur det ser ut i dag. Skattebetalarna i Västerbottens sjukvårdsregion ska ta hela intäktsbortfallet för regionsjukvården i hela Norrland. Det tycker jag är orimligt, fru talman. Jag förstår att ministern inte kan ge besked här i kammarens talarstol. Men jag hade åtminstone hoppats att ministern skulle kunna se att det kan vara ett problem och att vi kanske borde titta på det. Jag var lite hoppfull från början. Men sedan förstod jag att ministern inte tyckte att det fanns något skäl att se över detta. Det tycker jag är synd. Intäktsbortfallet för Västerbotten är i paritet med delar av de stöd som har betalats ut. De andra sjukvårdsregionerna kan täcka de kostnaderna inom den ordinarie hälso och sjukvården och inom kollektivtrafikens minskade intäkter medan det inte gäller för de små sjukvårdsregionerna som bär ansvaret för regionsjukvården. Det finns två sådana regioner. Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en av dem som drabbas väldigt hårt. Där tycker jag, fru talman, att det hade varit bra om ministern åtminstone hade kunnat vara öppen för att det finns en poäng i att inte en sjukvårdsregions skattebetalare ska ta intäktsbortfallet för hela områdena. Jag hoppas att ministern alldeles oaktat vad hon säger här i talarstolen kan tänka sig att överväga detta. Jag vet att hennes egna partikamrater hemma i Västerbottens sjukvårdsregion brottas med detta. Jag hade hoppats på ett mer positivt svar.

Fru talman! Här spretar debatten betänkligt. Vi får höra att jobbskatteavdraget var problematiskt. Jag vill bara till den som lyssnar, även om det är långt ifrån debatten, konstatera att det Moderaterna gjorde var att sänka skatten för vanliga hårt arbetande människor runt om i hela landet. De fick 400 kronor i sänkt skatt varje månad. Det var sjuksköterskor, lärare och många av dem som går och jobbar och sliter. Den här regeringen sänkte skatten för dem som tjänar mer än 60 000 kronor i månaden när man tog bort värnskatten. Man kan fundera på prioriteringarna för vem man sänker skatter och varför. Men låt oss ta den debatten någon annan gång, även om jag förstår att ministern hellre talar om något annat. Fru talman! Jag förstår heller inte det upprörda tonläget från ministern. Jag har inte efterfrågat ett specifikt stöd till Västerbotten. Jag har frågat om ministern kan tänka sig att se på intäktsbortfallet i regionsjukvården såsom den är organiserad i Sverige i dag. Det är ministerns ansvarsområde. Det får väldigt stora konsekvenser för de sjukvårdsregionerna, och framför allt för de mindre regionerna som har ansvaret för regionsjukvården. Det blir en sjukvårdsregion, i det här fallet exempelvis Västerbottens sjukvårdsregion, som ska betala intäktsbortfallet för hela Norrland. Det kan man tycka är rimligt. Det noterar jag att ministern tycker. Jag tycker inte att det är rimligt. Man hade kunnat överväga andra modeller. Men det jag efterfrågade var om man kunde se intäktsbortfallet som en del i de kostnader man skulle ersätta. Fru talman! Den har regeringen och den här ministern har stått i tv flera gånger och sagt att man kommer att ta alla de extraordinära kostnader som dyker upp i samband med pandemin. Men när det gäller Västerbotten och de andra sjukvårdsregionerna med ansvar för regionsjukvården tänker ministern svika, säger hon i talarstolen. För en liten sjukvårdsregion är det jättebra med de stöd som kommer. Men intäktsbortfallet är omfattande. Det borde också ersättas.